Herr talman! Det betänkande som vi nu diskuterar omfattar inte bara kommunikationsdepartementets driftbudget utan behandlar också mer än 60 motioner. Det visar sannerligen det stora intresse som inom riksdagen finns för kommunikationsfrågorna. Vi har behandlat dessa motioner mycket ingående. I fyra fall har de föranlett utskottet att föreslå att riksdagen skall göra direkta framställningar till regeringen. Det föreligger bara två reservationer, vilket visar en vilja inom utskottet att komma fram till enighet. Det är något som jag måste uttrycka min uppskattning av. Det förhållandet att vi bara i fyra fall har gjort direkta framställningar till regeringen innebär inte att vi har betraktat alla de andra motionerna som ointressanta. Många av utskottets skrivningar kommer säkerligen att påverka den framtida utvecklingen på kommunikationsområdet. Jag skall nu bara ta upp två sådana områden. Det finns många fler som kommer att beröras av andra talare i debatten. Det första gäller anslaget till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. Såväl 1972 som 1973 har utskottet skrivit att anslagshöjningar måste ske på detta område, eftersom det föreligger en eftersläpning i detta avseende. Det har också genomförts ökningar. I år har anslaget ökat med 500 000 kr. Vi upprepar även i årets skrivning uttalandet att vid nästa budgetberedning en ytterligare ökning av anslaget bör ske. Utskottet fattade sitt beslut innan den tragiska järnvägsolyckan ägde rum. Det är möjligt att vi hade intagit en annan ståndpunkt om vi hade fattat beslutet efter denna järnvägsolycka, som visar att det är mycket större risker än vi någonsin trodde förenade med järnvägsövergångar, där det inte finns bommar eller andra tillfredsställande skyddsanordningar. Jag tycker inte att det i rådande läge är tillräckligt att riksdagen uttrycker en allmän önskan om att man skall överväga en ökning vid kommande budgetberedning, som avser det budgetår som ligger efter nästa budgetår. Jag menar att läget är sådant att vi inte har tid att vänta. Kommunikationsministern har också i ett uttalande i TV sagt att man bör ge större resurser för detta ändamål. Han sade att det finns många som kanske hellre ville ge t.ex. litet mer pengar till bommar och litet mindre till järnvägsvagnar. Nu är det fråga om två olika anslag, och det är inte så enkelt ordnat att man kan minska antalet järnvägsvagnar och i stället öka antalet bommar. För övrigt tycker jag att behovet av järnvägsvagnar är så stort att man inte bör krympa deras antal. Detta är självfallet en svår fråga, som bör ses i relation till alla andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Men jag tycker att det finns ett minimum som skulle kunna göras, och det är att de 2,2 milj.kr. beviljas som trafiksäkerhetsverket begärt för nästa budgetår utöver det som departementschefen föreslagit. Det innebär ju bara att en direkt eftersläpning hämtas in. Detta är dock en summa som i förhållande till andra anslag är av blygsam natur. Givetvis kan dessa pengar inte lösa problemet, men i det läge vi nu är, när vi har fått en så drastisk illustration till - Nr 48 riskerna på det här området, menar jag att kommunikationsministern Torsdagen den på tilläggsstat borde föreslå en ökning på dessa 2,2 milj.kr. som en 3 april 1975 första liten åtgärd. Jag skulle direkt vilja fråga statsrådet Norling, om —- han är villig att gå fram till riksdagen med en sådan begäran. Anslag till vägväsen Det andra område som jag skulle vilja ta upp är cykeltrafiken. Utskottet — det, m.m. har avstyrkt en motion om utredning och förslag beträffande statsbidrag till cykelbanor. Det innebär inte att utskottet skulle sakna intresse för cykeltrafiken, utan anledningen är helt enkelt den att riksdagen redan beslutat om en sådan utredning. Sedan riksdagen år 1972 fattade beslut om en utredning med syfte att skapa bättre förutsättningar för cykeltrafiken var det många som tyckte att det inte hände något särskilt. Det kom därför ytterligare en motion förra året med begäran att den tillsatta arbetsgruppen skulle reorganiseras och få ett sekretariat som odelat kunde ägna sig åt uppgiften. Vidare föreslogs i motionen att utredningen skulle avge förslag beträffande åtgärder som på kort sikt skulle förbättra cykeltrafikens villkor. Därvid spelar statsbidragsfrågorna en avgörande roll. Den motionen bifölls av en enhällig riksdag. Det är väldigt glädjande att cykeln under senare tid verkligen på många håll har framstått som ett alternativt transportmedel. Jag tror att jag i det hänseendet kan nämna Göteborg som ett föredöme för många andra kommuner. Inom stadsbyggnadskontoret har man räknat ut att varannan yrkesverksam göteborgare bor inom 20 minuters cykelväg från sin arbetsplats. Men man har inte nöjt sig med teoretiska beräkningar, utan man har under de senaste två åren färdigställt cykelvägar för ca 5 milj.kr. om året — med god hjälp av AMS-medel, vill jag tillägga. För några veckor sedan invigdes cykelvägen i Nya Allén, vilken innebär att man kan cykla tvärsigenom det centrala området i Göteborg på en skyddad cykelväg med särskilda trafiksignaler. Jag tror knappast att det finns någon stad, i varje fall i Europa, där man på det sättet kan cykla genom det centrala området, hela vägen på en skyddad cykelväg med trafiksignaler. I regel är det just i de centrala delarna av städerna, där trafiken är tätast och de oskyddade cyklisterna löper de största riskerna, som cykelvägarna saknas, under det att man ofta finner dem i utkanterna. Eftersom man inte gärna vill ge sig in trafiken i den tätare bebyggda delen av staden använder många helt enkelt inte cykeln. I Göteborg har man alltså visat sig som ett föredöme, och man har nu färdigställt en särskild plan för ett huvudvägnät för cykeltrafik, som skulle innebära att 400 km skulle byggas utöver de 138 km som redan finns. Men för det behövs statsbidrag. En av anledningarna till det positiva intresset för cykeltrafiken i Göteborg är kanske att finanskommunalrådet där dagligen använder cykeln i Göteborgstrafiken. Om finansminister Sträng tog cykeln till riksdagen skulle kanhända han också få erfara att det behövs speciella åtgärder för att främja cykeltrafiken. AMS-pengar är en värdefull hjälp — det är sant — men det behövs också ordinarie anslag. Om cykeln kan bli ett 83 alternativt transportmedel för vardagsresorna blir bilträngseln mindre på gatorna, man sparar olja och man får goda effekter för såväl miljö som folkhälsa. Jag skulle nu vilja säga till kommunikationsministern att vi förutsätter att arbetet i denna arbetsgrupp drivs med kraft och att statsbidragsfrågorna tas upp till ingående och snar behandling. Om inte så skulle bli fallet, utgår jag från att statsrådet låter se till att riksdagens intentioner förverkligas. Jag anser att jag har särskild anledning att säga detta. I annat fall blir det sannerligen anledning att återkomma till frågan här i riksdagen. Herr talman! I vägfrågorna vill jag i stort instämma i vad herr Dahlgren har sagt. Det gäller lekmannainflytandet på vägfrågorna, och det gäller också vikten av att man får ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Nu är bristerna i vägnätet så stora att kommunikationsministern måste rycka ut till olika delar av landet. När han då konstaterar hur bedrövligt det är, ger han löften om förbättringar. Dessa löften missförstås ofta. Allmänheten får en föreställning om att de innebär mer än vad kanske statsrådet har sagt. Herr Dahlgren nämnde de 12 milj.kr. som var utlovade till vägarna i Dalarna. Jag missunnar inte Dalarna ett ögonblick de pengarna — de behövs säkert. Men det finns också andra delar av landet. Vi har E 6, som går efter västkusten, Sveriges mest trafikerade väg. I det området finns det många som anser att de har fått tidigare löften om en snabb uppbyggnad av E 6 och som nu känner sig besvikna.

Jag tycker att det är mycket bra att utskottet enhälligt begär att få ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken, och jag hoppas att också riksdagen enhälligt skall begära detta. Med anledning av vad herr Dahlgren sade om de planeringsramar som man skall utgå ifrån vill jag understryka det som utskottet också har sagt. Jag fäster stor vikt vid att trafikutskottet är enhälligt när man säger att man vill ”kraftigt understryka vikten av att vägväsendet på längre sikt tillförs ökade resurser i syfte att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på våra vägar”. Ett sådant uttalande, som vi nu hoppas att riksdagen enhälligt skall göra, förpliktar för framtiden. Det är efter de riktlinjerna som vi skall kunna lösa de svåra vägfrågorna. När vi får detta långsiktiga vägprogram är det möjligt att vi ser att det kommer att kosta mycket pengar och att det blir svårt att förverkliga tankarna på högtrafikerade vägar, motorvägar, motortrafikleder och de viktiga länsvägarna. Vi har från folkpartiets sida sagt att vi i det läget kan tänka oss en avgiftsfinansiering av vissa motorvägar. Men vi har också sagt att det inte finns någon anledning att ta ställning till den = Nr 48 frågan nu. När vägprogrammet föreligger kan man ta ställning till fi Torsdagen den nansieringen, och det är anledningen till att vi inte är med på reser 3 april 1975 vationen 2. Jag vill emellertid, herr talman, yrka bifall till reservationen 1. Anslag till vägväsendet, m.m.
Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i den här debatten, och jag har på grund av ett annat ärende tyvärr inte heller möjlighet att följa debatten till dess slut. Jag tar mig emellertid friheten att omedelbart besvara ett par frågor som har ställts till mig. Den ena frågan ställdes av herr Sven Gustafson i Göteborg och gällde säkerhetsanordningarna vid järnvägskorsningar. Jag vill allra först, herr talman, uttrycka mitt djupa deltagande med alla anhöriga till tågkatastrofens offer, och när det är gjort vill jag upprepa vad jag har sagt i ett par intervjuer omedelbart efter den här fruktansvärda tågolyckan nere i Mjölbytrakten. Herr Gustafson förekom mig i ett avseende genom att säga att vi antagligen inte kan räkna ut hur mycket pengar vi skulle behöva anslå för att klara säkerheten till 100 96. Ja, jag tror att vi rent av kan vara överens om att det skulle bli så mycket pengar att det inte vore realistiskt att försöka uppnå 100-procentig säkerhet. Frågan gäller då i stället: Var skall man dra gränsen ekonomiskt-praktiskt för att kunna med någorlunda gott samvete fatta de beslut som vi ändå måste fatta? Det är klart att när man hör att det till den här verksamheten via trafiksäkerhetsverket slussas i runt tal 7 milj.kr. per år f. n. framstår det naturligtvis för den som så vill som en stor summa och för den som så vill som en mycket liten summa. Och även om beloppet flerdubblades skulle uppfattningarna hos olika människor som hörde siffran växla: en del skulle tycka att beloppet var tillräckligt, medan andra ändå skulle tycka att det var för litet. Den debatten är alltså tämligen meningslös. Nu har vi sedan en tid tillbaka försökt att varje år öka anslaget med en viss summa, som jag gärna erkänner är blygsam i jämförelse med det samlade beloppet. Vi har ändå i år gjort en uppräkning från 7 till 7,5 miljoner. Frågan gäller ju, som jag sagt i massmedia, i första hand nu en snabb översyn — som SJ får i uppdrag av mig att göra — av de övergångar som SJ redan nu vet är farligare än andra. De mellan 15 000 och 20 000 järnvägsövergångar som finns vid enskilda vägar och där det inte förekommer några anordningar — vare sig ljudoch ljussignaler eller bommar — kan man naturligtvis ha vissa svårigheter att ge sig på, eftersom trafiken där i regel är mycket liten. Det rör sig kanske oftast om trafik från en eller annan fastighet. Man får i stället för ögonblicket koncentrera sig på de järnvägsövergångar som betjänar allmän trafik; det var vid en sådan som den här fruktansvärda olyckan inträffade. 85 Jag menar att vi således nu får göra en snabb översyn, med SJ:s hjälp, av de järnvägsövergångar som man redan nu vet är farliga och som man har planerat att förbättra. Man får se efter om man vid ett antal av dem kan snabba upp förbättringen och göra de övergångar, som då väljs ut, säkrare vid en tidigare tidpunkt än vad som skulle ha blivit fallet om man följt det normala programmet. Det är i dag, herr Gustafson, för mig omöjligt att säga vad en sådan här omvärdering kan kosta. Vi får dröja med att diskutera det. Hur man sedan översynen har skett — den bör komma snabbt — skall behandla frågan om eventuellt ökade anslag är jag av naturliga skäl heller inte beredd att svara på nu — om det skall ske i form av tilläggsanslag eller om man i annan form skall kunna möta behoven. För mig är det angeläget att säga, att den här fruktansvärda katastrofen har givit oss en tankeställare som vi kanske annars inte skulle ha fått, och att det kan finnas behov av att snabba upp översynen av hela nätet av farliga järnvägsövergångar. Jag har velat meddela till allmänheten, och nu gör jag det också här, att det arbetet skall bedrivas skyndsamt. Hur kostnaderna för detta, helt eller delvis, skall bestridas är jag av naturliga skäl inte i dag beredd att upplysa om. Medan jag nu har ordet vill jag sedan uttrycka min stora förvåning över det inlägg som herr Dahlgren nyss gjorde. Jag tänker då på den del av hans inlägg som rörde frågan om fördelningen av och beslutsfattandet om väganslagen. Herr Dahlgren måste vara på ett ovanligt dåligt humör i dag, jag känner inte igen honom. Om herr Dahlgren verkligen menade vad han sade om fördelningen av de väganslag där regeringen kan ha ett inflytande, så har han inte klart för sig hur vårt samhälle fungerar. En sådan okunnighet vill jag dock inte misstänka honom för. Om jag sållar ut vad 100 uppvaktningar för mig handlar om, så visar det sig troligen att ungefär 90 av dem rör vägfrågor. Till mig kommer nämligen kommunrepresentanter, företagare och enskilda för att diskutera sina vägfrågor, och jag tar emot dem alla glatt och villigt, eftersom jag för tillfället är satt att förvalta den uppgiften i samhället. Men med herr Dahlgrens resonemang som bakgrund skulle jag aldrig ta emot några sådana uppvaktningar. Då skulle jag sitta i mitt elfenbenstorn — som herr Dahlgren tycktes mena — och låta dagarna komma och gå och förlita mig på att vägverkets styrelse, där herr Dahlgren är en av ledamöterna, skulle fatta de visa beslut som behövs varje gång som någon krona skall fördelas till något vägbygge i landet. Men detta att herr Dahlgren är med i vägverkets styrelse är ingen garanti för att alla beslut i den styrelsen är fullkomliga. Det är möjligt att herr Dahlgren tycker och tror det. Nej, det är så, herr Dahlgren, att det anslag på 200 milj.kr. som jag föreslagit första gången i fjol och andra gången i år för speciella vägbyggen skall slutligt fastställas av regeringen. Och regeringen är i detta fall kommunikationsministern. Om herr Dahlgrens uppfattning — att jag inte har möjlighet att i något sammanhang med mitt namn bekräfta vart en enda vägkrona här i landet skall gå — vore riktig, så vill jag tala om att jag redan har försyndat mig vad beträffar fjolårets anslag. Då gjorde vi näm Nr 48 ligen i departementet — en sak som herr Dahlgren naturligtvis inte upp Torsdagen den täckte — tre eller fyra ändringar i vägverkets och AMS förslag till för 3 april 1975 delning av pengarna. älosortlrvtor NN Jag förstår att herr Dahlgren har velat ta upp denna fråga med politisk — Anslag till vägväsenanknytning. Det måste vara oerhört deprimerande för honom att uppleva, = det, m.m. att man någon gång också kan ha en form av mänsklig behandling av sådana här ärenden. Herr Dahlgren vill tydligen att det bara skall vara stämplar och åter stämplar men inga resor runt om i landet för att träffa människor och diskutera deras verkliga problem, utan allt skall ske hos myndigheter och institutioner. Jag kan lova herr Dahlgren att jag icke kommer att följa de rekommendationer han här för till torgs. Så länge jag innehar posten som kommunikationsminister och regeringsledamot kommer jag icke att administrera verksamheten utan jag kommer att regera. Det är själva innebörden i ordet regering. Jag har redan nu beslutat att ett anslag på 4 milj.kr. skall utgå till Kopparbergs län varje år under tre år. Det beslutet bygger på samma tankegångar som besluten om anslagen till speciella objekt i fjol. Jag kan försäkra herr Dahlgren att jag, oavsett om han tycker bra eller illa om det, kommer att fortsätta att ta emot människor och lyssna på deras vägproblem, och i enstaka fall kommer jag också att gå dem till mötes, så länge jag har funktionen som kommunikationsminister.
Herr talman! Riksdagen kommer om några timmar att fatta beslut om att begära ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Jag tror att kommunikationsministern är ense med mig om att det är riktigt att vi får en långsiktig vägplanering och att det är de ansvariga inom vägverket och inom de regionala organen —- länsvägnämnder och länsstyrelser — som skall göra avvägningarna mellan olika vägprojekt. Det skall inte vara så att man inom en kommun måste säga sig att det viktiga inte är de sakliga skäl som varit avgörande vid behandlingen i länsvägnämnd, länsstyrelse och vägverk, utan det viktiga är om man reser upp till Stockholm och uppvaktar kommunikationsministern. Uppvaktningar kan — jag förutsätter att vi är ense om detta — vara motiverade i speciella fall, men annars skall inbyggarna här i landet veta att de vederfars rättvisa oavsett om de gör en speciell uppvaktning eller inte för ett statsråd. Sedan till frågan om järnvägskorsningarna. Jag sätter värde på vad kommunikationsministern sade om att SJ skall göra en stor översyn av dem. Givetvis kan vi inte nu veta vad en sådan prövning kommer att leda till. Men det finns vissa objekt som redan är prövade i vederbörlig ordning och som otvetydigt är i behov av en förbättring. Man har där konstaterat en eftersläpning och behöver inte göra några ytterligare utredningar. Det gäller här bara ett litet belopp - något över 2 milj.kr. 87 Genom den noggranna prövning som gjorts vet vi att ett sådant anslag är väl motiverat. Skulle vi då inte — i avvaktan på den stora lösningen — kunna ta det lilla steget att på tilläggsstat anslå 2 miljoner till detta klart dokumenterade behov? Det skulle vara en symbolisk handling som visar att vi är villiga att gå vidare när vi får ytterligare beslutsunderlag.

Herr talman! Det är en hård dom som kommunikationsministern fäller över det statliga ämbetsverket statens vägverk, dess tjänstemän och dess styrelse när han säger att de människor som bor i bygder med dåliga vägar måste möta mänsklighet, och det skall de få genom kommunikationsministern. Jag trodde inte jag skulle behöva lyssna på något sådant. Sanningen är att varken statens vägverk, dess tjänstemän eller dess styrelse kan bygga och underhålla mera vägar än det finns pengar till. Dessa pengar föreslår regeringen riksdagen att anslå, och en majoritet i riksdagen beslutar om dem. Vad jag har tagit upp och vad jag har klandrat är att vi här i landet har en myckenhet dåliga vägar — de finns i Jönköpings län, i Kalmar län, i Östergötlands län, i Norrlandslänen och överallt i Sverige. Frågan är nu om de människor som i många år har klagat över de dåliga vägarna för att få del av den här ”mänskligheten” som statsrådet talar om skall behöva uppvakta statsrådet och kanske helst få statsrådet att komma ut till bygden för att se på vägarna. Sedan skall statsrådet bestämma om de — ur en särskild kassa — kan få anslag till en väg eller inte. Jag kan inte acceptera ett sådant förfarande. Jag vill fråga statsrådet —- och jag vill gärna ha ett svar: Varför har vi hela denna uppbyggda planeringsmetodik inom = statens vägverk, länsstyrelserna och länsvägnämnderna, där man sitter och granskar de olika vägobjekten och indelar dem efter angelägenhetsgrad? Vad är det som säger att statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet bättre än dessa människor kan avgöra om en väg bör byggas eller inte?
Herr talman! Det här är inte så svårt som herr Dahlgren gör det till. Under de sex år som jag har handlagt sådana här ärenden har det aldrig någonsin fallit mig in att jag skulle gå in och styra fördelningen av det så att säga ordinarie väganslaget. I fjol beslöt riksdagen för första gången på mitt förslag att anslå 200 milj.kr. i den ordinarie vägbudgeten, men summan skulle fördelas i samråd mellan arbetsmarknadsverket och statens vägverk och slutligt fastställas av Kungl. Maj:t, som det då hette; regeringen heter det ju i dag. Beslutar nu riksdagen även i år om dessa 200 miljoner, skall AMS och vägverket gemensamt föreslå fördelningen på projekt av pengarna. Sedermera, på eftersommaren, kommer förslaget upp på mitt bord. Jag skall då granska det och - om nu inte herr Dahlgren tycker att det är alldeles fel — väga in de synpunkter som jag i min ringhet också kan ha lagt mig till med efter alla de kontakter som jag har haft både med riksdagen och i andra sammanhang såsom vid uppvaktningar av landshövdingar, från länsstyrelser, näringsliv och andra. Herr Dahlgren förmenar alltså regeringen rätten —- som det redan är sagt att regeringen skall ha — att slutligt fastställa denna plan för fördelningen av de 200 miljonerna på olika objekt. Det är ganska allvarligt, herr Dahlgren! Herr Dahlgren menar att vi skall ändra på det sätt på vilket beslut skall fattas om dessa 200 miljoner. Jag måste då i klarhetens namn fråga herr Dahlgren: Är det avsikten att vi skall ändra det definitiva beslutsfattandet för dessa 200 miljoner eller är det det inte? Om herr Dahlgren menar att regeringen inte skall fastställa fördelningen, säg då detta rent ut, och föreslå till ett annat år att det inte skall vara regeringen som beslutar om den definitiva fördelningen av dessa 200 miljoner! Intill dess en annan ordning införs än den som riksdagen nu själv har fastställt kommer jag att vidmakthålla den ordning som hittills har varit etablerad.

Herr talman! En sak är regeringens förslag, en helt annan är riksdagens beslut. När det i fjol gällde de 200 miljonerna beslöt riksdagen enhälligt att de skulle ställas till statens vägverks förfogande och att statens vägverk skulle få räkna med dem i sin planering. Utskottet skriver i år på s. 13: ”Hela det för innevarande budgetår upptagna konjunkturbetingade väganslaget Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar har i enlighet med riksdagens beslut ställts till vägverkets förfogande.” Jag menar alltså att vad kommunikationsministern säger inte är rätt. De här pengarna har ställts till vägverkets förfogande för att användas efter samråd med arbetsmarknadsstyrelsen och efter en angelägenhetsgradering som i sin tur bygger på den planering som sedan länge är utförd.

Så enkel är matematiken.
Herr talman! Jag trodde att jag skulle slippa säga det men jag tvingas att göra det. Jag har, herr Dahlgren, redan haft överläggningar med statens vägverk om de önskemål som jag har när det gäller fördelningen av årets anslag, som jag har utgått från att riksdagen kommer att fatta beslut om. Jag har diskuterat med generaldirektören och med vägverket som sådant om de önskemål som regeringen i år liksom i fjol har beträffande Herr Dahlgren menar tydligen med sitt inlägg att sådana diskussioner mellan departementschefen och ett av hans underlydande verk inte får förekomma. Om herr Dahlgren har den uppfattningen bör han deklarera den nu. Det skulle nämligen vara en helt ny praxis i vårt arbete, om det inte skulle vara möjligt att föra en dialog mellan departementschef och underlydande verkschefer om fördelningen av olika anslag. Det anslag som jag har föreslagit bl.a. till vägar i Kopparbergs län är självfallet förankrat i vägverkets styrelse, herr Dahlgren. Generaldirektören underrättades av mig ett par veckor i förväg om detta. Herr Dahlgren tycks leva i den tron att jag reser omkring i landet och säger saker och ting på grund av ett tillfälligt infall — den uppfattningen får man när man lyssnar till herr Dahlgren. Jag tar min uppgift betydligt seriösare än herr Dahlgren tror. Och jag kommer, herr Dahlgren, att fortsätta med det även när det gäller det här anslaget. Jag kommer att sätta mitt namn under fördelningen av årets anslag någon gång i augusti september, och jag kan försäkra herr Dahlgren att det dokumentet kommer att innehålla ett antal objekt som jag har föreslagit vägverket. Där kommer bl.a. att finnas med ett anslag på 4 milj.kr. för utbyggnad av en första etapp av väg 71 — 297 i Kopparbergs län.

Herr talman! Jag har full förståelse för att statsrådet tydligen måste lämna kammaren för att sköta sina plikter på annat håll. Jag vill emellertid uttrycka min sorg över att så är fallet, eftersom vi numera inte träffas så ofta och kan diskutera med varandra sedan statsråden har fått ersättare i riksdagen. Men det är ingenting att göra åt den saken. Jag vill börja mitt inlägg med att säga att vi i trafikutskottet i detta ärende är ovanligt eniga, i synnerhet om man betänker att vi haft över 60 motioner att behandla i detta sammanhang, varav ett femtiotal berör vägarna. På en punkt föreligger delade meningar, och det har till betänkandet fogats två reservationer. Centern och folkpartiet strider för några miljoner mer till de enskilda vägarna, och moderaterna kräver ett delvis nytt tänkande när det gäller finansieringen av vissa vägar för att därmed öka resurserna för hela det svenska vägväsendet. Jag ber att senare få återkomma till vad herr Dahlgren sade i denna fråga. Man kan ställa frågan: Är vägarna i Sverige bra eller är de dåliga?

Herr talman! Jag tänker helt kort beröra ett par motioner där jag står som första namn och som har behandlats i detta betänkande. Vägverket har i sin anslagsframställning till årets budgetproposition framhållit att antalet vägar med ett tillåtet axeltryck och boggietryck på 10/16 ton har utökats väsentligt under de senaste två åren. Detta är, menar man, givetvis av stor betydelse för skogsindustrin. Ett hinder i vägverkets strävan att öka den del av länsvägnätet som tillåter laster 93 på 10/16 ton är i många fall svaga broar, säger verket. På grund av en bros begränsade bärighet kan ofta en längre vägsträcka inte utnyttjas för genomgående tung trafik. Detta torde inte vara samhällsekonomiskt försvarbart, anför vägverket. Detta problem har tagits upp i motionen 1476 där vi motionärer, med exempel från Värmland, velat peka på att svaga vägbroar också kan få regionalpolitiskt negativa effekter. Exemplet är taget från norra Värmland, där den dåliga broförbindelsen vid Värnäs, över Klarälven, är ett hinder för transporterna från de regionalpolitiskt betydelsefulla nystartade industrierna i Ramsby och Ambjörby. Det rör sig om ett sågverk och en spånplattefabrik som efter ett starkt engagemang från befolkningens och kommunernas sida tillkommit med statligt stöd. Den här vägfrågan har aktualiserats i olika politiska sammanhang. Man har gjort uppvaktningar inför landshövding och vägverk. Det har sagts att en ny bro är projekterad till omkring 1980, men skulle man få mer pengar kan man från vägförvaltningens sida tänka sig att projektet tidigareläggs, t.ex. till 1977. Från vägverkets sida har man vid föredragning inför trafikutskottet framhållit att om verket finge utnyttja det anslag på 200 milj.kr. i budgetpropositionen, som är avsatt under rubriken ” Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar” och som här har diskuterats en stund, skulle situationen givetvis förbättras också när det gäller anslagstilldelningen till svaga broar. De problem som är förknippade med att broarna inte svarar mot vägarnas bärighetsgrad finns givetvis i många län, det kan utläsas bl.a. av antalet motioner i riksdagen. Vi yrkade i vår motion att riksdagen skall uttala att detta anslag skall få användas till fullo av vägverket och att därvid särskilt beaktas behovet av att eliminera förekomsten av alltför svaga broar. Detta tas upp i utskottsskrivningen, som säger att anslaget bör få användas till fullo av vägverket och att verket redan nu får planera sin verksamhet efter detta. Men utskottet förutsätter också att behovet av en snabb ombyggnad av broar med otillräcklig bärighet särskilt skall uppmärksammas. Med hänvisning till detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan. Herr Sven Gustafson i Göteborg tog upp frågan om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. Jag vill mot bakgrund av den olycka som inträffat i dagarna understryka vad herr Gustafson sagt. Vi har från vårt håll under flera år motionerat om högre anslag till dessa ändamål. Det är väl alldeles tydligt att det hade varit motiverat att man tidigare sett positivare på detta. Vi får väl nästa vecka tillfälle att återkomma till detta spörsmål vid en frågedebatt här i kammaren, men jag vill i alla fall nu understryka att även vi från vänsterpartiet kommunisterna beklagar denna olycka. Sedan, herr talman, skulle jag vilja gå över till en helt annan fråga, som inte alls har med vägar och järnvägar att göra. I gårdagens Värm landstidningar citerades herr Lars Håkansson, som är knuten till na Nr 48 turvårdsverkets forskningssekretariat. I en rapport kallad ”Kvicksilver Torsdagen den i Vänern — nuläge och prognos” hävdar han att av de stora, betydelsefulla 3 april 1975 sjöarna i världen är sannolikt Värmlandssjön i Vänern en av de mest kvicksilverförorenade. Enligt Håkanssons uppfattning är situationen i Vä — Anslag till vägväsennern i allmänhet, och i Värmlandssjön i synnerhet, till följd av kvickdet, m.m. silverutsläppen ”betydligt allvarligare än vad man haft anledning befara på basis av tidigare erfarenheter”. Den genomsnittliga kvicksilverhalten i Värmlandssjön är t.ex. betydligt högre än i de värst belastade sjöarna i Nordamerika. 13 år skulle det ta att få ned kvicksilverhalten i Värmlandssjöns sediment till vad man kan kalla normala värden. Men det förutsätter ett omedelbart stopp för kvicksilverutsläppen från Skoghallsverkens kloralkalifabrik. I motionen 169 med mitt namn som det första har vi motionärer pekat på den förorening av i första hand Kattfjorden utanför Karlstad som skett genom utsläpp av fiber och andra ämnen. I tusentals ton ligger massafiber på Kattfjordens botten, och där bildas svavelväte när fibrerna ruttnar. Vid den här viken har Karlstad sina största friluftsbad. Men det verkligt allvarliga är att vattnet i öppna Vänern genomgår en långsam försämring, som ger sjöns framtid ett dystert perspektiv. Undersökningar har visat att kvicksilverhalten i gädda är hög även ute i öppna Vänern. I Lurö skärgård, som ligger mitt ute i Vänern, har man påträffat sjöfågelägg med hög kvicksilverhalt. Antalet sjöfåglar minskar. För ett och ett halvt år sedan påbörjade naturvårdsverket ett stort undersökningsoch forskningsprojekt i Vänern. Detta projekt styrs av en särskild kommitté, Vänervattenkommittén, med representanter för — förutom naturvårdsverket — SMHI, alltså Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, fiskeristyrelsen och berörda länsstyrelser. Inom ramen för projektet skall man dels kartlägga och registrera tillförseln av olika ämnen till Vänern, dels registrera sjöns biologiska tillstånd. Projektet har utan tvekan stor betydelse i arbetet på att motverka försämringen av vattnet i Vänern. Den här frågan behandlas i kommunikationsdepartementets bilaga i budgetpropositionen. För oss motionärer tedde det sig mycket märkligt att de önskemål om anslag som framställts för detta arbete av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut inte hade tillmötesgåtts i budgetpropositionen. I vår motion har vi därför krävt detta. Nu avstyrker utskottet visserligen motionen men betonar starkt vikten av att regeringen vid kommande budgetbehandling överväger anslagsfrågorna i syfte att stödja projektet, som man anser vara mycket angeläget. Jag vill med dessa ord ytterligare understryka detta. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag i mitt första anförande nämnde att det fanns ytterligare områden, utöver dem jag berörde, där utskottets skrivning 95 skulle komma att påverka utvecklingen på kommunikationsområdet — även om man inte gjort någon särskild framställning till regeringen — tänkte jag också på Vänerprojektet, som herr Magnusson i Kristinehamn nu har talat om. En av anledningarna till att vi inom utskottet inte ansåg oss kunna bifalla motionen var att det finns så många olika parter med i detta projekt. Vi var inte helt säkra på om det var en höjning just av anslaget till SMHI som skulle vara den verkliga lösningen. Det var närmast det som gjorde att flera av oss var litet återhållsamma. Men jag vill gärna ta tillfället i akt att understryka det som utskottet enhälligt har uttalat, nämligen att man finner arbetet med att försöka minska föroreningarna i Vänern vara en mycket angelägen uppgift och att man starkt betonar vikten av att regeringen vid kommande budgetbehandling överväger de i sammanhanget aktualiserade anslagsfrågorna — i syfte att stödja projektet. Kommunikationsministern är inte närvarande i kammaren, men jag är säker på att det finns personer som till honom kan förmedla detta kraftiga understrykande från utskottsrepresentanternas sida.

Fru talman! Efter ett som jag hoppas för fru talmannen och övriga ledamöter av kammaren angenämt avbrott för middagspaus skall vi fortsätta debatten i anslutning till trafikutskottets betänkande nr 1. Jag vill i mitt inlägg i anslutning till detta betänkande huvudsakligen hålla mig till frågor som har med vägväsendet att göra. Inledningsvis vill jag göra följande allmänna konstaterande. I enlighet med vägverkets starkt framförda önskemål prioriterar budgetpropositionen driften av vägar och gator. Av den totala anslagsökningen på 259,4 milj.kr. utgör inte mindre än 231,1 milj.kr. uppräkning av driftanslaget för statlig, kommunal och enskild väghållning. Detta innebär en höjning med ca 16 96. Det särskilda anslaget för särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder, som i propositionen ställs till regeringens förfogande att tas i anspråk om sysselsättningsmässiga skäl så påkallar under det kommande verksamhetsåret, har ett enigt utskott i år liksom förra året ansett omedelbart skall ställas till vägverkets förfogande. Detta innebär alltså att väganslagen för första gången uppgår till mer än 3 miljarder kronor. Vi alla i trafikutskottet anser att en sådan kraftig satsning på vägväsendet är mycket välmotiverad. Fru talman! Jag vill något kommentera några av de bedömningar och ställningstaganden som utskottet gjort i sin behandling av vägfrågorna. Jag vill då börja med några synpunkter på vad utskottet anfört om den långsiktiga vägplaneringen. I utskottets betänkande erinras om att en i stort sett enig riksdag år 1972 antog riktlinjer för den långsiktiga vägplaneringen. Riktlinjerna innebär att ett utvecklingsarbete skall bedrivas för att få fram underlag som gör det möjligt att bättre bestämma den vikt som rimligen bör läggas på vissa faktorer i en inom vägverket använd kalkylmetod, faktorer som 99 trafikanternas tidkostnad, trafikolyckskostnaden och kalkylräntan. Enligt riktlinjerna skall vidare detta utvecklingsarbete vidgas till att väga in olika samhällsekonomiska effekter som inte ryms inom den nuvarande vägplaneringsmodellen. Behovet av detta ökar med de vidgade regionaloch näringspolitiska aspekter som läggs på samhällets investeringar i olika hänseenden. För att i enlighet med statsmakternas beslut dra upp de närmare mera konkreta riktlinjerna för detta arbete tillsattes en särskild kommitté, kommittén för den långsiktiga vägplaneringen, KLV. KLV beräknas kunna redovisa sina ställningstaganden under år 1975. Detta har utförligt redovisats i trafikutskottets betänkande. Utskottet förutsätter att resultatet av det nu pågående arbetet skall föreläggas nästa års riksdag i form av riktlinjer för den fortsatta vägplaneringen samt ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Låt mig här göra klart att med program för den framtida vägpolitiken avser vi icke en konkret investeringsplan av vilken skulle framgå omfattning och tidpunkt för utförande av vägombyggnader på namngivna vägsträckor. Att en sådan investeringsplan skulle kunna föreläggas riksdagen är inte aktuellt av två skäl. Det första skälet är att KLV kan sägas utreda förutsättningarna för en med övrig samhällsplanering bättre integrerad vägplanering. Det gäller exempelvis frågan i vilken omfattning och under vilka förutsättningar vägbyggande kan användas i regionalpolitiskt syfte. Utredningens resultat är alltså inriktat på praktiska handlingsnormer att kunna användas inom vägplaneringen. I de direktiv som utredningen fått kan man inte heller läsa in någon beställning av en konkret vägplan. Det andra skälet mot en konkret väginvesteringsplan är att riksdagen hittills har beslutat om väganslagen för ett år i taget. Om riksdagen skulle ta ställning för en konkret utbyggnadsplan för vägnätet, skulle därmed väganslagens storlek låsas för framtiden. Det kan inte vara förenligt med möjligheterna att föra en riktig finansoch konjunkturpolitik om man låser en så stor del av statsbudgeten som väganslagen ändå är. Som jag nämnde inledningsvis uppgår det i årets budget till över 3 miljarder. Med samma rätt kan även andra sektorer inom budgeten kräva att motsvarande investeringsplaner fastställs med därmed sammanhängande låsningar för framtiden. Eftersom konjunktursvängningarna till stor del är internationella företeelser måste vi i Sverige ha en så stor beredskap som möjligt för att motverka svängningarna. Jag tror att de flesta är överens med mig om att investeringsåtaganden i vägnätet även fortsättningsvis bör beslutas år från år. Låt mig vidare påpeka att det är ett mycket snävt tidsprogram som utskottet förutsatt när man begär att den framtida vägpolitiken senast under år 1976 skall föreläggas riksdagen. KLV beräknas, som nämnts, lägga fram sina förslag under 1975. Med hänsyn till den betydelse som vägpolitiken har för bl.a. samhällsplaneringen i övrigt är det väsentligt att utredningens förslag blir föremål för en omfattande och ingående remissbehandling. Jag utgår från att bl.a. länsstyrelser och kommunin Nr 49 tressen blir hörda. För att remissinstanserna verkligen skall kunna ge Torsdagen den sina synpunkter och sätta sig in i förslagen, som självfallet skall behandlas 3 april 1975 i lekmannastyrelser resp. i förtroendevalda församlingar, måste remiss= I tiden tas till rejält. Anslag till vägväsen Utskottet har vidare behandlat ett par motioner angående ökat lek = det, m.m. mannainflytande över vägplaneringen och i anslutning härtill förordat att frågan om länsvägnämndernas ställning, som inte närmare berörts i länsberedningens betänkande, redan nu tas upp till behandling. En möjlig lösning kan enligt utskottet vara att låta länsvägnämndens ordförande vid länsstyrelsens behandling av vägfrågor få ingå som adjungerad ledamot. Den nuvarande väglagstiftningen innebär att länsstyrelse och vägverket är jämbördiga parter i väsentliga frågor och att vid skilda uppfattningar avgörandet faller på regeringen. Genom att länsstyrelsen tilldelats denna starka ställning — i princip en vetomöjlighet — har det regionala lekmannainflytandet vid införandet av lekmannastyrelser i länsstyrelserna år 1971 ökat i stor utsträckning. Till detta kommer det speciella lekmannaorgan, länsvägnämnderna, som enligt väglagen utgör länsstyrelsernas rådgivande organ i vägfrågor. Det är att märka att länsvägnämnderna tilldelats besvärsrätt i viktiga vägfrågor. Jag vill erinra om att länsberedningen övervägt bl.a. frågorna om och ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och andra statliga regionala organ. Beredningens förslag är f.n. på remiss, och remisstiden utgår i början av juni. Jag vill understryka vikten av att den av utskottet aktualiserade frågan samordnas med den fortsatta beredningen av länsberedningens = förslag. Ett fristående = ställningstagande = till länsvägnämndernas framtida funktion kan under sådana förhållanden inte vara ägnat att bidra till en rationell lösning. Fru talman! Jag vill nu gå över till att något beröra anslagsfrågan. Låt mig då konstatera att utskottet har föreslagit att hela anslaget Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar för budgetåret 1975/1976 — 200 milj.kr. — till fullo skall utnyttjas och att vägverket redan nu planerar sin verksamhet med hänsyn till detta. Det innebär en betydande förstärkning av de ordinarie väganslagen. Det ger vidare ett väsentligt stöd åt strävandena att rusta upp bl.a. de mindre trafikerade men betydelsefulla länsvägarna. Det kan röra sig om vägförbindelser för arbetsresor och olika typer av serviceresor — skolskjutstransporter, resor för att nå olika slag av samhällelig och kommersiell service — inom regioner där alternativa transportmöjligheter saknas. Anslaget på 200 milj.kr. bör också kunna bidrag till den fortsatta utbyggnaden av det tunga vägnätet genom att bl.a. svaga broar kan ombyggas, vilket är av betydelse både för skogsbruket och jordbruket. Utskottet har lagt ner ett stort intresse i behandlingen av anslagen för bidrag till enskild väghållning. Utskottets majoritet tillstyrker regeringens förslag, medan en minoritet, bestående av folkpartister och cen 101 terpartister, föreslår en ytterligare uppräkning av anslaget. För att få ett perspektiv på frågan vill jag ange anslagsutvecklingen under senare år; jag väljer anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. Budgetåret 1972/73, vilket avser bidragsåret 1972, var anslaget 60 milj.kr. På länsstyrelserna runt om i landet fanns ett antal ansökningar om bidrag till vägar som i och för sig var statsbidragsberättigade, men av medelsskäl fick dessa ansökningar avslås. För att råda bot på denna inneliggande balans av ansökningar räknades anslaget upp med hela 25 96 till påföljande budgetår, dvs. bidragsåret 1973. För budgetåret 1973/74 ökades alltså anslaget med 15 milj.kr. till 75 milj.kr. En kraftig avbetning av den inneliggande balansen kunde ske samtidigt som bidrag till iståndsättningsarbeten åter kunde ges för vägar som redan uppbar statsbidrag för driften. För att ytterligare öka iståndsättningsarbetena på de enskilda vägarna tillfördes anslaget dessutom 10 milj.kr. genom regeringens konjunkturpolitiska proposition hösten 1973. Innevarande budgetår, 1974/75, uppgår anslaget till 83 milj.kr. Av anslaget beräknas ca 7 milj.kr. kunna användas till iståndsättningsarbeten. Regeringens förslag till anslag för kommande budgetår är 93 milj.kr. Ökningen från innevarande år, 10 milj.kr., täcker de kostnadsökningar som skett. Departementschefen förklarar i budgetpropositionen att anslaget om 93 milj.kr. räcker till att helt avvecka balansen av inneliggande ansökningar. Med det av regeringen föreslagna anslaget behöver alltså inte någon ansökan om driftbidrag avslås på grund av brist på medel. Jag sammanfattar: På en fyraårsperiod har anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m.m. ökat från 60 till 93 milj.kr., en ökning med mer än 50 46. Till detta kommer att utskottet som en säkerhetsventil föreslår att för det kommande budgetåret anslaget Särskilda byggnadsoch förbättringsåtgärder avseende statliga vägar vid behov skall kunna utnyttjas även för bidragsgivning till enskilda vägar. Utskottsmajoriteten har dessutom i betänkandet pekat på att regeringen kan återkomma om så skulle vara nödvändigt. Av vad jag här anfört framgår att något akut behov av att öka regeringens förslag till anslag för enskild väghållning inte finns. Folkpartiets och centerpartiets reservation får ses som en politisk markering, som oppositionspartier kan kosta på sig när de inte har ansvaret för hela verksamheten. Jag tycker dock att det även med hänsyn härtill i detta fall finns ovanligt litet substans i reservationen. Jag yrkar alltså bifall till vad utskottet hemställt under 5 b och c, vilket innebär avslag på reservationen 1. Jag vill avslutningsvis kort kommentera reservationen 2, i vilken man från moderatsidan kräver att ett system skall införas som gör det möjligt att avgiftsfinansiera vägar och broar. Det här kravet är, som herr Lothigius tidigare sade, en gammal kär bekant; i mer än tio år har moderaterna fört fram det, och samtliga år har riksdagen avslagit det. Nu är frågan föremål för prövning i den trafikpolitiska utredningen, eftersom vägkostnadsutredningen i sitt förslag, som presenterades för Nr 49 ett år sedan, tog upp avgiftsfinansieringen. När nu denna expertutred Torsdagen den nings funderingar skall bedömas i den trafikpolitiska utredningen tycker 3 april 1975 vi från utskottsmajoritetens sida att det i dag inte finns någon anledning = att tillstyrka moderaternas krav. Jag har inte heller någon förståelse för — Anslag till vägväsensynpunkten att man skulle öka möjligheterna till investeringar om man = det, m.m. införde någon form av avgiftsfinansiering. Det låneutrymme som står till förfogande är ju ändå begränsat, och man kan inte öka låneutrymmet på kapitalmarknaden genom att införa någon form av avgiftfinansiering. Det är min förhoppning att moderaternas framstöt även i trafikpolitiska utredningen i denna fråga skall få samma behandling som den har fått under ett tiotal år här i riksdagen och att vi inte i framtiden skall gå in på tanken att avgiftsfinansiera våra viktiga vägar och broar — det strider mot alla tankar på jämlikhet. Jag vill därför, fru talman, till fullo yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Utskottet begär enhälligt att till nästa års riksdag få riktlinjer för den fortsatta vägplaneringen samt ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. Utskottsmajoritetens talesman sade här att det ju inte kan vara en detaljerad investeringsplan. Nej, det kan det inte vara. Men däremot får vi komma ihåg att bakgrunden till det hela var att Vägplan 70 lades i skrivbordslådan på departementet och att man tydligen inte tänkte lägga fram program för någon långsiktig vägpolitik. Det var då som riksdagen ingrep och begärde att få ett sådant program för den långsiktiga vägpolitiken. Syftet är — och det bör vi vara överens om =— att man skall undvika sådana improvisationer som man både här i riksdagen och inom vägverket tycker är oförenliga med en planmässigt skött vägpolitik. Utgångspunkten skall ju vara — vilket vi också är överens om i trafikutskottet — att man kraftigt understryker vikten av att vägväsendet på längre sikt tillförs ökade resurser i syfte att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på våra vägar. Sedan nämnde herr Hugosson att här dock har skett anslagsökningar, och det låter mycket imponerande när det talas om vilka miljoner som väganslaget har ökats med. Jag kan då bara ta några siffror ur generaldirektör Olhedes föredragning inför trafikutskottet. Han påpekade att trots en anslagsökning till byggande av statsvägar ligger det ordinarie byggnadsanslaget reellt 126 milj.kr. lägre för 1976 än det var för 1975 på grund av de stora kostnadsökningar och löneökningar som förekommer. Det sägs beträffande drift av statsvägar att trots att man fick en väsentlig ökning ligger anslaget 39 milj.kr. lägre än den lägsta programnivån och 144 milj.kr. lägre än programnivå B som ingår i det lägsta av vägverkets verksamhetsalternativ. Herr Hugosson anser att det inte finns mycket substans i vad reservanterna säger om ökning av bidraget till enskilda vägar.

Den substans som finns i reservationerna från centerpartiet och folkpartiet är alltså den nivå som vägverket, där herr Hugosson är styrelseledamot, har föreslagit.

Fru talman! Herr Hugosson säger i fråga om vår reservation om anslaget till enskilda vägar att det gäller att ha perspektiv på detta anslag, och så redogör han för hur positivt anslaget har förändrats under de senaste åren. Det är riktigt att anslaget har förändrats positivt. Men vad herr Hugosson glömmer är att statens vägverk i sina petitaframställningar säger att enligt behovsinventeringen är bidragsbehovet ca 480 milj.kr. under en tioårsperiod. Detta innebär att det årligen behövs 48 milj.kr., och det skulle egentligen motsvara 60 milj.kr. i för 1976 beräknad prisoch lönenivå.

Det är den summan i alternativ A, dvs. vägverkets lägsta alternativ, som reservanterna vill att man skall uppnå. När det gäller driften av vägar betyder vår reservation att man skulle kunna bevilja samtliga under året inkomna ansökningar och att man skulle kunna bevilja 1 milj.kr. till redskapsanskaffning och särskilda kommunikationsändamål. Det är nu, herr Hugosson, inte möjligt att göra det med den anslagstilldelning som majoriteten står bakom. Får jag sedan bara ställa en fråga till herr Hugosson, när han talar om utskottets beslut och gör uttalanden som inte överensstämmer med vad som är skrivet i utskottsbetänkandet. Det gäller då både den långsiktiga vägplaneringen och det ökade lekmannainflytandet som herr Hugosson nu ger en annan tolkning. Står herr Hugosson verkligen bakom utskottsmajoriteten i den här delen?
Fru talman! Herr Hugosson började sitt anförande med att tala om den kraftiga satsning som sker på vägnätet i vårt land och om de av regeringen föreslagna 3 miljarder kronorna. Jag skulle vilja fråga: Kraftig satsning — i förhållande till vad? Det är väl frågeställningen. Satsningen skall naturligtvis ses i förhållande till behovet. Vad är det vi behöver för att tillgodose behovet och slippa den nedslitning av vägarna som nu håller på att ske? Det är detta som är väsentligt, och det är på den punkten herr Hugosson skall ge ett svar. som vi har föreslagit. Jag trodde först att herr Hugosson, genom att Nr 49 frågan i viss mån är överförd till trafikpolitiska utredningen, skulle vara Torsdagen den intresserad av att följa den linjen, för han sade att det finns ingen an 3 april 1975 ledning i dag att införa vägavgifter — men kanske i morgon. Sedan sade emellertid herr Hugosson att han hoppades att vi alltfort skulle vara = Anslag till vägväsenen ropandes röst i öknen, eftersom vårt förslag inte skulle leda till någon = det, m.m. jämlikhet. Ja, jämlikhet trodde jag innebar att man behandlade, så gott man kunde, alla lika. Den som får en förmån — mindre slitage, mindre säkerhet, vinnande av tid — betalar till andra som inte har denna förmån, alltså till den som för fram sin bil eller vad det nu är på länsvägen eller på den enskilda vägen. Det trodde jag som sagt var jämlikhet, men vi har kanske missförstått varandra. Kan jag få en redovisning av vad herr Hugosson i detta sammanhang menar med jämlikhet?

Fru talman! Jo, herr Dahlgren, jag står givetvis bakom utskottets skrivning på alla de punkter där utskottet är enigt.

Därför är jag mycket glad över att utskottets ordförande sade att så skall det naturligtvis inte tolkas. Det var bara detta klarläggande jag ville göra med mitt inlägg, och jag är som sagt glad över att utskottets ordförande där delar min uppfattning. Även när det gäller lekmannainflytandet står vi bakom förslaget. Vad jag pekade på och ville understryka i mitt inlägg var att frågan om att eventuellt förstärka länsvägnämndernas ställning och låta ordföranden bli adjungerad ledamot i länsstyrelse vid behandling av vägfrågor är något som skall bedömas i samband med de förslag som länsberedningen har presenterat och som nu är ute på remiss. Jag menar att man inte skall rycka ut detta som en särskild fråga. Det var vi också ense om i utskottet. Jag står sålunda enig med utskottet på den punkten. Vad sedan substansen angår så är 12,3 milj.kr. substans. Vad jag pekade på var att från 1972 till 1976 har anslaget till enskilda vägar ökat från 60 till 93 miljoner alltså med mer än 50 96. Jag frågar: Vilket annat statsanslag har ökat med mer än 50 96 under en fyraårsperiod? Slutligen kan också jag säga att visst finns det ett behov av ökade anslag till vägväseendet. Det har utskottet också enhälligt understrukit. Men jag menar att i de här frågorna måste man göra avvägningar och ta hänsyn till vilka resurser som finns. Och om det vore så bedrövligt som herr Dahlgren ville göra gällande i sitt inledningsanförande i dag, så är det förvånande att man från centerpartiet inte har krävt ökade vägarna och att man där inte har föreslagit ökade resurser för att möjliggöra en satsning som förvisso är behövlig.
Fru talman! När herr Hugosson första gången talade om det långsiktiga vägprogrammet fick man ett intryck av att han egentligen menade riktlinjer för den fortsatta vägplaneringen. Nu har han emellertid på herr Dahlgrens fråga sagt klart ifrån att han står fast vid vad som står i utskottsbetänkandet. Det innebär att vi givetvis inte kan begära att få detaljerade byggprojekt angivna, men enligt de principer som låg till grund för Vägplan 70 är det meningen att vi skall få ett långsiktigt vägprogram där man kan se utvecklingen av anslagsbeloppen som de planeras under de kommande åren, och det är ju det som är så väsentligt. Sedan sade herr Hugosson att anslaget till de enskilda vägarna har ökat, och han är väl kanske då litet på reträtt från sitt tidigare yttrande om att det inte var så mycket substans i vår reservation. Men det är så att vägverket har tre verksamhetsalternativ och vad vi nu försöker uppnå genom vår reservation är att det lägsta verksamhetsalternativet kan genomföras. Dessutom uppnår vi en annan sak. Herr Hugosson har för att kunna ge utrymme för en nödvändig förbättring av enskilda vägar varit tvungen att tumma på det extra anslag på 200 miljoner som skall gå till de allmänna vägarna. Om riksdagen nu beslutar bifalla reservationen om ökning av anslaget till de enskilda vägarna, så slipper vi att inkräkta på det andra anslaget, som sannerligen är tillräckligt intecknat redan förut, alldeles frånsett kommunikationsministerns speciella löfte. Jag tycker alltså det finns stor anledning att följa folkpartiets, centerpartiets och vägverkets uppfattning i denna fråga.

Fru talman! Herr Hugosson är förvånad över att centern inte begärde ännu mer pengar till vägväsendet. Jag tycker att vi tillsammans med utskottskamraterna gjort en mycket god insats som i realiteten förhöjt vägverkets anslag med 200 milj.kr. Det är nämligen vad utskottets skrivning innebär. Vägverket skall nu få planera för dessa pengar och även disponera dem. Till den enskilda väghållningen har vi i reservationen krävt ett anslag på 12,2 milj.kr. I förhållande till anslagets helhet är det en betydande höjning centerpartiet därigenom föreslagit. Eftersom herr Hugosson tycker att det är en liten höjning hoppas jag att han kan rösta för reservationen - i den föreslås nämligen ett anslag som uppgår till det lägsta belopp som det verk, i vars styrelse vi bägge är med, har begärt.

Fru talman! Nej, herr Gustafson i Göteborg, jag är på intet sätt på reträtt. Det är utomordentligt värdefullt att vi i utskottet är överens om hur förslaget om en framtida plan för vägpolitiken skall tolkas. Vi menar — Nr 49 att det verkligen är viktigt att riksdagen får ta ställning till riktlinjerna Torsdagen den för den framtida vägpolitiken. Det har därför inte varit svårt för de so 3 april 1975 cialdemokratiska ledamöterna i utskottet att ställa sig bakom utskottets —- skrivning på denna punkt. Anslag till vägväsen Vi har att ta ställning till väganslag på 3 014 milj.kr. Substansen i = det, m.m. mittenpartiernas förslag är en ökning på något över 12 milj.kr. Sätt 12 miljoner i relation till något över 3 miljarder! Med hänsyn till den domedagsbeskrivning av hur bedrövligt dåligt det är ställt på detta område som vi fick oss till livs före middagspausen tycker jag inte att det är mycket substans. 200-miljonerkronorsanslaget, herr Dahlgren, står ett enhälligt utskott bakom. Även socialdemokraterna anser att 200 miljoner omedelbart skall ställas till vägverkets förfogande, därför att det finns behov av ökade resurser på vägpolitikens område. Vad jag menade när jag talade om substansen i mittenpartiernas förslag var att om det vore så dåligt ställt på byggsidan som mittenpartierna tidigare gjort gällande, skulle de naturligtvis ha krävt ytterligare resurser och även anvisat hur man skall få fram dessa resurser. Men det har de inte gjort. Därför menar jag att det är föga substans i deras argumentation på denna punkt. Tyvärr hinner jag inte bemöta vad herr Lothigius sade om avgiftsfinansieringen. Men herr Lothigius som är ledamot av trafikpolitiska utredningen får väl se om han kan få någon respons i utredningen för en avgiftsfinansiering. Jag tror inte att han kommer att få det. Jag hoppas att vi skall slippa det systemet här i landet, att det avgörande för om man skall kunna nyttja en bra väg är om man har råd eller inte.

Fru talman! Jag vill allra först när det gäller herr Hugossons senaste inlägg påpeka att de 200 milj.kr. som han omnämnde har tillkommit med anledning av motioner från vårt håll. Sedan vill jag övergå till ett annat ärende. Under rubriken Trafiksäkerhet i trafikutskottets betänkande nr 1 framhålls i motionen 1975:1459 nödvändigheten av en höjning av anslaget Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. Frågan har genom måndagens tågkatastrof utanför Mjölby fått särskild aktualitet, vilket också har sagts tidigare här i debatten. Trafiksäkerhetsverket har under flera år påtalat de otillräckliga anslagen för detta ändamål. Förevarande anslag har varit oförändrat — 6,5 milj.kr. — från budgetåret 1966 74. Under denna tid har kostnaderna för utförande av ifrågavarande säkerhetsanordningar ökat med 55 96. 107 För innevarande år är anslaget 7 milj.kr., och även för nästa budgetår ökas anslaget med en halv miljon till 7,5 milj.kr., vilket framgår av utskottets betänkande. Men kostnadsfördyringarna har för vartdera året varit ca 10 96. De två senaste årens anslagshöjningar på tillsammans 1 milj.kr. är därför otillräckliga, och eftersläpningen har fortsatt att öka. Trafiksäkerhetsverket har till godkända bidragsberättigade kostnader under en tid av fem och ett halvt år fram t. 0. m. den 31 december 1974 utbetalat ca 37 milj.kr. Verket framhåller att det år 1973 fanns sammanlagt 26 181 plankorsningar mellan järnväg och väg, varav 18 054 helt saknade säkerhetsanordningar. Detta medför vid allt fler korsningar behov av säkerhetsanordningar eller förbättring av befintliga. Även om antalet olyckor vid plankorsningar enligt statistiken inte är så stort är oftast följderna av varje inträffad olycka mycket allvarliga. Under en tioårsperiod har vid olyckor på järnväg/väg ca 350 personer dödats och lika många har skadats svårt. Det har från något håll framhållits att behövliga säkerhetsförbättringar blir för dyrbara. En summa på 50 milj.kr. har nämnts, men mot detta skall då bedömas de olyckor som genom sådana åtgärder skulle kunna förebyggas. Den ekonomiska kostnaden för bara den senaste stora olyckan skulle enligt pressens uppgifter omfatta ca 30 milj.kr. Därtill kommer allt lidande och de familjetragedier som följer. Ändå har genom snabba hjälpinsatser skadorna kraftigt begränsats. Vid Mjölbyolyckan har uppenbarats en mycket viktig faktor, nämligen den sårbarhet som järnvägståg med hög hastighet har. Detta är ett viktigt konstaterande i samband med nu pågående planering av tågtrafik med höga hastigheter. Man räknar med betydligt högre hastigheter än man kommer upp i f. n. Det är nödvändigt att säkerhetsfrågorna får en tillfredsställande lösning innan dessa planer förverkligas. Det är vidare av betydelse att säkerhetsanläggningarna blir sådana att de observeras av trafikanterna. Det framkommer ofta att ljussignal genom bländning inte upptäckts, vilket troligen också var anledningen till Mjölbyolyckan. Trafikutskottet har i anledning av motionen uttalat den stora betydelse från säkerhetssynpunkt som ifrågavarande anläggningar har. Utskottet föreslår nu inte någon höjning av anslaget men understryker vikten av att förnyad höjning framöver sker. Fru talman! Jag vill här ytterligare understryka nödvändigheten av att så sker snarast möjligt och senast i samband med nästa års budgetarbete.

Fru talman! Med anledning av vad herr Håkansson i Rönneberga inledningsvis sade i sitt anförande vill jag undanröja ett eventuellt missförstånd. Herr Håkansson sade att det särskilda anslaget på 200 milj.kr. har tillkommit efter motioner från centerpartiet. Det är faktiskt så att det här anslaget finns upptaget i budgetpropositionen. Vad frågan gällde var huruvida det skulle få tas i anspråk omedelbart eller senare under året. Ett enhälligt trafikutskott ansåg att vi redan nu bör ställa detta anslag till vägverkets förfogande. Det är således inte på det sättet att anslaget har tillkommit efter en motion från centerpartiet.
Fru talman! Vi har understrukit betydelsen av att anslaget får utnyttjas redan nu, och anvisningen om hur dessa 200 milj.kr. skulle användas tillkom på grundval av motioner från de borgerliga partierna mot socialdemokraternas vilja.
Fru talman! Vad som har skett mot socialdemokraternas vilja begriper jag inte, eftersom ett enhälligt utskott står bakom förslaget. Beträffande användningen av anslaget på 200 milj.kr. har på socialdemokraternas initiativ i utskottet även skrivits in att detta anslag jämväl kan användas när det gäller enskilda vägar — den fråga som vi tidigare har diskuterat här.

Fru talman! Jag skall inte fortsätta den här intressanta diskussionen om anslaget till vägarna utan i stället tala litet om sjöfart och då kanske i första hand om kustsjöfart. I höstas hade jag anledning att vara ute i Bohusläns skärgård — jag var på Käringön och fick sedan åka med en av sjöräddningskryssarna en bit längs kusten. En av personerna ombord sade: ”Kan du egentligen tänka dig någon bättre väg att transportera någonting på? Den ligger klar, vi behöver i stort sett inte göra någonting. Det är bara att köra.” Och det stämmer. Runt om i vårt land finns det transportmöjligheter på av naturen gjorda vägar. Man kan frakta stora, tunga godsmängder utan att man behöver investera någonting i själva vägen så att säga. Var man behöver göra investeringar är i hamnbyggnader och i transportmedel, alltså fartyg. I fråga om fartyg börjar situationen i Sverige bli dålig. Vår svenska kustsjöfart håller på att försvinna. De svenska kustskepparna börjar ge upp. Det finns säkerligen många anledningar till detta. Man kan dra fram sådant som byråkratiseringen — de skeppare som har egna båtar börjar helt enkelt tröttna, de orkar inte med arbetet att fylla i alla blanketter som behövs för att tillfredsställa olika statliga myndigheters nyfikenhet. Det är också svårt att få fram kapital. Men en av de viktigaste anledningarna när det gäller en så internationell näringsgren som sjöfarten är konkurrenssituationen i förhållande till främmande länders fartyg. Åtskilliga länder har numera fått rättighet att transportera gods även i svensk inrikestrafik. För att något belysa utvecklingen inom den svenska kustsjöfarten kan jag nämna att det den 31 december 1973 fanns 178 fartyg i sådan trafik, medan den 31 december 1974 antalet fartyg var 150, alltså en minskning med 28 fartyg. Bruttotonnaget minskade under samma tid med drygt 9 000 ton, och dödvikten minskade med över 14 000 ton. Sedan några år tillbaka har antalet fartyg minskat. Det har blivit en specialisering och tillkommit nya typer av fartyg, varvid genomsnittsstorleken har ökat. Därför har hittills tonnaget ökat. Men 1974 vände den utvecklingen, och efter vad jag har förstått har under första kvartalet 1975 denna trend fortsatt, möjligen i accelererat tempo.

Vi har i Sverige en betydligt striktare tolkning av dessa bestämmelser än andra länder. Det gör att svenska fartyg hamnar i en mycket ogynnsam situation. Chalmers transportsektion har gjort en utredning angående kustsjöfarten. Resultatet av denna utredning uttrycks litet försiktigt: ”Mätningsparagraferna har tolkats något olika i olika länder, vilket bidragit till att vissa nationer fått en gynnsammare konkurrenssituation att bedriva kustsjöfart än andra.” Det kan man säga är snudd på en underdrift. Jag skall illustrera hur det kan se ut. På bildskärmen visar jag en genomskärning av ett modernt paragraffartyg. Det är ett holländskt varv som bygger dessa fartyg. Den detalj jag ber de ärade ledamöterna notera är de inskärningar som finns i garneringen i lastrummet. Vi ser att det är en inskärning på vardera sidan. Där finns det plats att lägga ett s.k. shelterdäck. I Holland bygger man alltså fartyg med denna inskärning. Efter vad jag hört har ett varv byggt 17 likadana fartyg. Man har gjort ett däck, och detta placeras in när fartyget skall mätas in, och sedan ligger det kvar på varvet. Den här inskärningen räknas alltså rent mätningsmässigt i en del länder på kontinenten som ett däck. Det gör att fartyget räknas som mindre än vad det egentligen är, om vi skall uttrycka oss enkelt. I Sverige kan vi inte göra så, utan här måste det vara en någon decimeter bred remsa som löper ut och går runt lastrummet. I Tyskland har man ännu större möjligheter att utnyttja sådana här kryphål för att bringa ned mätningsstorleken på ett fartyg. Ett tyskt fartyg kan i vissa fall lasta ca 50 96 mer än ett skandinaviskt fartyg, trots att fartygen formellt är mätta efter samma internationella överenskommelser. Vi har inte ens likhet inom Norden. Det finns exempel på att ett norskt fartyg som mäter 299 bruttoton lastar 1 100 ton, medan ett svenskt fartyg som mäter 499 bruttoton och alltså måste ha en väsentligt större besättning lastar 1 250 ton. Den fysiska skillnaden mellan fartygens storlek är alltså ytterst obetydlig. Jag vill komma fram till att reglerna för mätning av ett fartygs storlek —- och storleken bestämmer bemanningen — är grundade på olika tolkningar av hur man skall mäta. Jag har i en tidigare interpellationsdebatt med kommunikationsministern påvisat att en sådan sak som om det Nr 49 finns hel eller halv mellanvägg mellan pentry och mäss i ett fartyg kan Torsdagen den ha avgörande betydelse för hur stor besättningen skall vara och för vad 3 april 1975 som är tillåtet i olika länder. säjer Fartygen kan utvändigt vara helt lika. Men det fartyg som är lättare — Anslag till vägväsenatt hantera, har modernare utrustning och är det av kunderna mest efter — det, m.m. traktade måste på grund av mätningsreglernas utformning ha en större besättning än ett fartyg som inte är så attraktivt och rationellt. Jag konstaterar därför med glädje att utskottet har varit välvilligt inställt till motionen 850 och kravet på att dessa frågor ses över. Så sker antagligen redan i en utredning. Man måste komma fram till regler, där besättningens storlek blir mer beroende av fartygets fysiska storlek och utrustning än av mätningsreglernas utformning. Fru talman! Jag skall också säga ett par ord om nödvändigheten av att sjömätningen verkligen ägnas uppmärksamhet. Vi måste få en portfölj med moderna svenska sjökort så att vi slipper dras med de gamla 1800 talssjökort som i alldeles för stor utsträckning finns kvar på många håll i landet. Dessa 1800-talssjökort är långt ifrån tillförlitliga. En mycket angelägen uppgift är att sätta fart på sjömätningen så att vi får aktuella uppgifter även på detta område.

Fru talman! Utskottsbetänkanden hör väl knappast till den litteratur som man läser för att njuta av språket eller för att lägga något på minnet. Men trafikutskottets betänkande nr 1 år 1975 finner jag rätt välskrivet och med ställen som är lämpliga för inlärning.

Jordbruksutskottet har under några år sagt ungefär detsamma med anledning av motioner. Men man frågar sig: Efterlevs det som utskottet här skriver? Få saker smärtar mig mer än den vandalisering som har skett i form av bebyggelse på tusenåriga åkerbruksjordar i vissa trakter av vårt land. Vid bilresor stöter man då och då på vägar, som lagts så att man kan säga att vägbyggaren egentligen har begått en förbrytelse mot mänskligheten genom att spoliera så dyrbar och värdefull odlingsmark. Jag kan helt kort nämna Uppsalaslätten och vissa delar av Skåne. Tyvärr sker ännu vägbyggen av detta slag. Därför anbefalles denna passus i utskottsbetänkandet till begrundan och efterrättelse för vägverket och för övriga vägbyggare och samhällsplanerare. Jag önskar också att resenärerna hade ögonen öppna och lade 111 märke till vad som sker. Vi måste få en opinion mot att fördärvandet fortsätter. Fru talman! Jag vet inte hur många gånger jag har försökt påvisa de negativa verkningar som vägsaltet enligt min mening för med sig. I likhet med ett par motionärer från andra partier har några av moderata samlingspartiets ledamöter också i år skrivit en motion — vår har nr 1482 — där vi begär att förbud skall införas mot spridning av vägsalt. Utskottet avvisar motionskraven på s. 22 i betänkandet, och jag måste säga att jag är mycket fundersam inför det som skrivs där. Utskottet har fått sina uppgifter ur en publikation från vederbörligt håll och skriver följande: ”Fördelarna med metoden anges häri vara att det visat sig möjligt att i stor utsträckning genom saltning hålla vägar isfria med ökad trafiksäkerhet som följd.” Det är kanske sant att man har hållit vissa vägar isfria, men vad beträffar den ökade trafiksäkerheten ställer jag mig tveksam. Miljoner resenärer har en annan uppfattning. När vägbanans snö eller is smälter, blir det ofta kanter, valkar och annat som förorsakar svårigheter. Som vi har påpekat i motioner under flera år försämras sikten och belysningen, så påståendet att trafiksäkerheten ökar är vi mycket tveksamma inför. Det sägs visserligen också att olägenheter i form av moddig vägbana, nedsmutsning osv. inte kan undvikas. Uppgiftslämnaren anser vidare att saltningen torde kunna accepteras från naturvårdssynpunkt. Jag läste nyligen en artikel, där det stod att man på sina håll i vårt land hade konstaterat en egendomlig förändring i grönskan hos barr och blad i närheten av vägar och funderat över det, och så hade man upptäckt att det troligen har att göra med vägsaltet. När det står ”torde”, är det något som verkligen kan sättas i fråga. Längre ner i utskottsbetänkandet står det om rosten att den anses inte vara av den omfattning att den bör hindra en fortsatt användning av metoden med saltning. Jag har tagit med mig litet litteratur på området. Naturvårdsverkets broschyr ”Vägsaltet och miljön” är en märklig läsning. Där står bl.a.: ”De grundvattenskador, som man f. n. känner till, har till största delen orsakats av olämplig lagring av salt.” Sedan talas det om att man känner till ett fall där saltet transporterats flera kilometer i en grusås, men det var inte någon fara med det heller. Det framhålles att saltet normalt följer med smältvattnet till närmaste vattendrag, men eftersom tjälen hindrar saltet från att tränga ner så är det trots allt inte så farligt. Nå, men skador på vegetationen? Jo, det är sannolikt att vissa träd får besvär. På tal om skador på djuren sägs att omfattningen är ganska liten, osv. Jag tycker att det är egendomliga slutledningar. Man vet om farorna, men man tyder allt i den riktning som man själv vill, för man har uppfattningen att saltet måste användas. Jag kan inte hindra naturvårdsverket att göra sina bedömningar, men vi är många som har en annan uppfattning. Jag har här också en broschyr från vägverket om halkbekämpning, och den tycker jag är en lustig läsning. Hade det gällt ett annat äm = Nr 49 nesområde, skulle jag ha talat om pekoral. En rubrik lyder: ”Vi saltar Torsdagen den för din säkerhet”. Sedan står det att ett vinterväglag är förrädiskt och 3 april 1975 falskt. Jag anser att den karakteristiken gäller också saltade vägar. Salt= i ningen utgör inte någon garanti för att det inte uppstår halka. I broschyren = Anslag till vägväsenfinns vidare ett antal frågor och svar, som jag av tidsskäl inte skall gå = det, m.m. närmare in på. Jag vill bara nämna påståendet att rosten inte alls kommer av saltet i den utsträckning som man trott. Det mest kostliga är sista sidan med en bild av en vägmaskin som jag inte har sett i verkligheten men som kanske finns. Där förekommer också två rutor med text, och i den ena citeras vad statens naturvårdsverk har sagt i anledning av ett JO-ärende, nämligen att ”förbud eller mera omfattande restriktioner mot saltspridning synes f.n. ej motiverade”. Vad i all sin dar menar man? Var det värre förr, eller skall det bli värre senare? Varför skriver man ”för närvarande”? Kanske gäller det att man sprider så liten mängd salt? Det kanske kommer fram på annat håll. Trafiksäkerhetsverket säger: ”De positiva effekterna av ett gott grepp mellan hjulen och vägbanan måste emellertid vara betydligt större” . Det är en subjektiv bedömning som jag menar motsägs av erfarenheten. Jag har nämligen valt att köra först en saltad väg och sedan en isig och krokigare väg på andra sidan en älv. Då fann jag att jag kör med mycket större lugn och säkerhet om jag tar den väg som inte är saltad. En sådan här blid vinter kan det ibland vara omöjligt att köra en saltad väg om man t. ex har bråttom till flygplatsen. Man blir utan sikt på morgonen. I tidningen Motor finns en uppgift att en tredjedel av bilrosten förorsakas av vägsaltning. Den uppgiften tror jag är byggd på bra undersökningar, och det bör nog vara angeläget för dem som hävdar motsatsen att göra ytterligare undersökningar. Jag kan ju inte ändra på vad utskottet skriver, men jag måste säga att jag är mycket missbelåten. Bakom mig har jag då mängder av människor som får salt in i sina trappor och på kläder och skor och vet vad det kostar samhället. Vad skall man då göra i stället? Man kunde lägga de pengar saltet kostar på vägvård av olika slag, t.ex. de fina maskiner som finns bakpå den här broschyren. Man kunde i god tid på hösten säga till människorna att komma ihåg att det blir sämre väglag. Vi som mest kör i Norrland på isiga vintervägar märker hur oerhört snabbt man ställer om sig för körning på is. Det tar bara ett par tre dagar. Och vi tycker det är mycket bättre för däcken, sikten, trafiken och säkerheten att slippa saltet. Jag tror man har valt fel metod när man använder vägsalt. Får jag vidare, fru talman, säga något om en annan motion som väckts av herr Fridolfsson och mig, nämligen motionen 1480. Där har vi begärt en speciell satsning på ett stycke av väg 363 vid Vindelälven. Utskottet svarar klokt och bra att fördelningen av investeringsmedel i de skilda landsdelarna och väggrupperna emellan sker på grundval av en noggrann 113 angelägenhetsgradering. Ja, det torde vara sant. I det aktuella fallet är vägen rent katastrofalt dålig. Man har vid denna älv väntat länge på att på olika sätt få kompensation för att det inte blivit någon utbyggnad av älven, och man har då tänkt på vägar. Jag vill i det här sammanhanget hänvisa till vad utskottet skriver på annan plats, nederst på s. 7. Det är någonting som jag verkligen vill understryka. Det är mycket klokt skrivet. Utskottet vill ”liksom tidigare framhålla att den integrerade vägoch trafikplanering som nu bör eftersträvas måste ske i nära kontakt med samhällsplaneringen i stort och i än högre grad än tidigare samordnas med en aktiv lokaliseringsoch regionalpolitik. Arbetsmarknadspolitiska och allmänt näringspolitiska målsättningar måste härvid beaktas, varjämte hänsyn skall tas till trafiksäkerhetsmässiga och miljömässiga synpunkter.” Det är alldeles riktigt. Men kanske pengarna ändå inte anses räcka för just den här vägen. I så fall ställer jag mig frågande. En väglös bygd är en förlamad bygd, och den här bygden har verkligen lidit av att vägen är så dålig. Jag har dock inget annat yrkande än utskottets. Jag vill emellertid passa på tillfället att instämma med herr Lothigius i reservationen 2, som efterlyser metoder för att få mera pengar för sådana här vägbyggen. Jag vill också lägga dem på hjärtat som har ansvaret att beakta samhällskostnaderna som helhet när man bygger vägar. Vi har i en motion även tagit upp frågan om vägområdesorganisationen, men jag hinner inte nu gå närmare in på den saken. Det har - som också herr Lövenborg berörde i en interpellation, jag vill minnas i början av februari — väckt stor oro ute i landet att man planerar att dra in vissa vägområden.

Fru talman! I detta trafikutskottets betänkande nr 1 har närmare 50 talet motioner behandlats och gått varierande öden till mötes. Jag har begärt ordet med anledning av motionen nr 1975:369, väckt av mig och herr Bertil Jonasson. I motionen hemställer vi att riksdagen hos regeringen begär att förteckningen i vägmärkeskungörelsen utökas med märke som anger var handelsbod på landsbygden och i mindre tätort finns. Utskottet har i sitt yttrande i stort sett tillstyrkt bifall till motionen. Dock finns vissa reservationer. Utskottet anför att rikligt med skyltar ger sämre observans och kan inverka menligt på trafiksäkerheten i stort utmed vägarna. Vidare heter det: ”Detta gäller framför allt en utökning av antalet skyltar och märken längs motorvägar och andra trafikleder med snabb och tät trafik. På övriga vägar och framför allt de egentliga landsbygdsvägarna, där olycksriskerna kan bedömas som mindre, synes en något generösare bedömning kunna göras.

Till att börja med gäller frågan att få en skylt som ger anvisning om var en lanthandel finns i glesbygd, alltså på den rena landsbygden och i dess små tätorter. I dag finns anvisningar om rastplatser, om bensinstationer, om motell och om stormarknader. Vad vi begär är att en skylt om lanthandel också skall finnas och bör användas. Riksdagen har genom sitt beslut om stöd till kommersiell service i glesbygd, på förslag av glesbygdsutredningen, slagit fast att lanthandeln behövs och att den har en funktion att fylla. Är vi ense på den punkten — och det visar riksdagsbeslutet att vi är — bör vi också ge lanthandeln möjlighet att fylla sin funktion som en väsentlig del av glesbygdsservicen. Det råder väl heller inget tvivel om att det är ett viktigt konsumentintresse att lanthandeln — den lilla butiken — finns att tillgå och kan fungera. Butiken är livsviktig för en bygds bofasta befolkning. När en affär lagts ned har en del av en bygds liv gått förlorad. En affär i glesbygd har också sin stora betydelse för tillfälliga besökare i bygden: turister, semesterfirare, genomfartstrafikanter osv. Det har omvittnats från många håll att den ökade omsättningen för en butik under några sommarmånader ger den underlag för att leva kvar och fungera året runt. Vägomläggningar och andra omdispositioner har gjort att många affärer i glesbygd har kommit vid sidan av allfarvägen. Jag har flera exempel på detta från mina egna bygder, från mitt hemlän, som inte utgör något undantag. Jag har upprepade gånger kunnat konstatera att förhållandena är likartade landet över. Får jag sedan säga, att vad jag upplevt som besvärande på många platser är att man inte kan hitta någon anvisning om var bygdens affär finns. Det innebär att många butiker går miste om kunder som söker en affär för större eller mindre inköp där. Utskottet säger i betänkandet att en alltför riklig förekomst av skyltar kan utgöra en trafikfara. Till detta skall endast tillfogas att i glesbygd en brist på skyltar med erforderliga upplysningar om var en butik finns också är en trafikfara. Uppmärksamheten inriktas på att finna en affär —- till förfång för trafiksäkerheten. Jag har upplevt detta och sett exempel på att det kan utgöra en stor trafikfara — snabba inbromsningar när man får syn på en affär är ett sådant exempel. Det finns verkligen anledning för trafiksäkerhetsverket och även för 115 vägverket att begrunda detta. I remissyttranden vid framställningar om att få sätta upp hänvisningsskyltar har ju båda instanserna avstyrkt krav på hänvisningsskylt till lanthandel, till bygdens butik. När man läser deras yttranden blir man närmast beklämd. Skrivningarna tyder på bristande kännedom om att det finns affärer i glesbygd. Är det avsaknaden av hänvisningsskyltar som är orsak till denna okunnighet hos de båda centrala ämbetsverken? Eller vad är orsaken? Staten har, som jag sagt, gått in med stöd till kommersiell service i glesbygd, enär affärer i glesbygd är ett mycket väsentligt konsumentintresse. En möjlighet till anvisningsskyltar till handelsboden i glesbygden och i landsbygdens småorter ger inget underlag för att tala om en skyltflora i dessa bygder. Konsumentverket — som inte blev tillfrågat i det ärende jag tidigare relaterat — har också uttalat sig för att detta med anvisningsskyltar till avsides belägna butiker är en väsentlig konsumentfråga. I skrivelse av den 23 januari 1975 till kommunikationsdepartementet har konsumentverket anfört en rad väsentliga synpunkter angående upplysningsmärken för lanthandel. Även om skrivelsen innebär vissa upprepningar av vad som anförts här är det av värde att den delgives kammarens ledamöter. Av den anledningen ber jag att ur skrivelsen få citera följande: ”För konsumentverket har blivit känt att Sveriges Livsmedelshandlareförbunds lanthandelsråd inkommit med en skrivelse till kommunikationsdepartementet om upplysningsmärke för lanthandel. Enligt uppgift har skrivelsen remitterats till ett flertal olika instanser, dock inte till konsumentverket. Frågan om upplysningsmärke för lanthandel inrymmer från konsumentsynpunkt betydelsefulla aspekter. I egenskap av central myndighet för konsumentfrågorna vill verket framlägga några principiella synpunkter på frågan om upplysningsmärke för lanthandel. För att tillförsäkra befolkningen i glesbygd en tillfredsställande kommersiell service utgår från konsumentverket sedan den 1 juli 1973 bl.a. investeringsstöd till näringsidkare som bedriver försäljning av dagligvaror inom det s.k. inre stödområdet. Om särskilda skäl föreligger kan stöd även utgå i övriga delar av landet. För att biträda konsumentverket i dessa frågor har inrättats en rådgivande nämnd, glesbygdsnämnden, med representanter för enskild och kooperativ handel samt specialister på distributionsoch glesbygdsfrågor. Erfarenheterna av stödverksamheten har visat att dagligvaruhandel i glesbygd brottas med stora problem, som medfört och framgent kan leda till nedläggningar av lanthandelsbutiker. Denna utveckling innebär risk för en väsentlig försämring av glesbygdsbefolkningens tillgång till kommersiell service. Statsmakterna har också bl.a. genom stödet till kommersiell service i glesbygden visat att man är angelägen om att komma till rätta med problemen. Turismen har visat sig ha stor betydelse för lanthandelsbutikernas möj ligheter att fortleva. Eftersom butikerna i många fall inte är lokaliserade Nr 49 i direkt anslutning till av turister ofta frekventerade vägar skulle väg Torsdagen den skyltar med information om förekomsten av och avståndet till sådana 3 april 1975 butiker kunna bidra till ökat kundunderlag för butikerna och därigenom —— förbättra deras ofta hårt ansträngda ekonomiska situation. En sådan åt — Anslag till vägväsengärd skulle samtidigt medföra en förbättring av servicen till turisterna. — det, m.m. Frågan gäller nämligen inte bara butikernas fortbestånd. Det är också ett väsentligt konsumentintresse att de allt färre lanthandelsbutikerna görs lätt åtkomliga för de konsumenter som inte är orienterade på orten. Det kan naturligtvis hävdas att en ökning av den nuvarande skyltfloran inte är att rekommendera. Ifrågavarande upplysningsmärke skulle emellertid främst komma till användning i landets glesbygder där skyltfloran är betydligt mindre i jämförelse med den i tätorter. Det torde vidare vara minst lika motiverat med ett upplysningsmärke för lanthandeln som exempelvis skyltar för stormarknader och andra till tätorter lokaliserade servicefunktioner. Av anförda skäl anser konsumentverket att ett upplysningsmärke för lanthandeln bör införas.” Det skall endast tilläggas att det är stor bredd på den församling i konsumentverket som står bakom den här skrivelsen. Den har alltså ett ordentligt underlag på sin sida. Fru talman! Med hänvisning till det anförda och till den stora betydelse denna fråga har för berörda bygder, för konsumentintressen av alla kategorier och för butiksägare hoppas jag att frågan om anvisningsskyltar till butik i glesbygder och mindre tätorter snarast möjligt blir verklighet. Utöver att anvisningsskyltarna är en angelägen och viktig fråga är det verkligen brådskande att den snarast bringas till sin lösning. Jag utgår från att detta också är utskottets vilja och ambition, och jag yrkar därför bifall till utskottets förslag i punkten 2 mom. 22.

Fru talman! Man blir ganska förvånad när man lyssnar på herr Carlsson i Vikmanshyttan. Man skulle kunna tro att han samtidigt som han skrev motionen skrev ett anförande som han skulle hålla i kammaren, för han räknade med att hans motion skulle avstyrkas. Nu är det i realiteten tvärtom. Lanthandelns organisationer har gjort framställningar om att få sätta upp anvisningsskyltar och har fått avslag sedan trafiksäkerhetsverket och vägverket avstyrkt. Trots detta har ett enhälligt trafikutskott sagt att det visst kan finnas anledning att för trafikanternas information i glesbygden sätta upp sådana här skyltar. För att till yttermera visso understryka utskottets uppfattning i den här frågan gör utskottet en framställning till regeringen. Därför är det synnerligen förvånande att herr Carlsson i Vikmanshyttan håller ett anförande precis som om han och hans medmotionär inte hade fått någon som helst framgång i utskottet. 117 I realiteten är det så att herr Carlssons i Vikmanshyttan och herr Jonassons motion är tillstyrkt genom trafikutskottets betänkande.

Fru talman! Jag hade två skäl att hålla mitt anförande. Man har sagt med många reservationer i motiveringen från utskottet att man tillstyrker motionerna — det är två motioner det rör sig om. Men man har vidare sagt att man förutsätter att vägverket och trafiksäkerhetsverket skall göra de bedömningar som är erforderliga och ha generösare bedömningar av dessa frågor än man har annorstädes när det gäller nya skyltar. Med hänsyn till den negativa inställning som dessa båda institutioner intagit tidigare ansåg jag det angeläget att stryka under hur viktig den här frågan är. Jag skall, fru talman, be att få tacka herr Hugosson för det inlägg han här gjorde och som definitivt klargjorde att utskottet är positivt i den här frågan. Det var värdefullt och nödvändigt att vi fick det tillägget. Det bör vara en god vägledning för både trafiksäkerhetsverket och vägverket, när man skall ha denna — som utskottet skriver — generösa bedömning. Jag vill gärna stryka under mitt tack till herr Hugosson ytterligare en gång. Och jag gör det genom att upprepa att jag yrkar bifall till utskottets hemställan på den här punkten.

Fru talman! Det stora antalet motioner i vägfrågor visar med all tydlighet vilket intresse man har för vägpolitiken. Detta intresse bottnar inte minst i det förhållandet att det tyvärr skedde en verklig eftersläpning på vägväsendets område under sista hälften av 1960-talet, trots den enorma utvecklingen inom trafikväsendet. Vägverkets behovsinventering, som slutar på 15 miljarder kronor, talar här sitt tydliga språk. Är man realist vet man mycket väl att man inte kan få allt vad man vill ha, inte ens det man behöver. Men det redovisade behovet och det alltmer bekymmersamma läget gör att allt fler människor intresserar sig för vägfrågor. Det är då inte att undra på att krav ställs, som det gjorts i flera motioner, att vi måtte få ett ökat lekmannainflytande i vägplaneringen. Det är då tillfredsställande att trafikutskottet säger: ”Utskottet är för sin del, i likhet med nämnda utredning och motionärerna, alltjämt av den uppfattningen att ett förstärkt lekmannainflytande över den regionala vägplaneringen bör övervägas. Vad beträffar länsvägsnämndernas ställning har denna inte närmare berörts av utredningen. Utskottet vill bl.a. därför förorda att frågan härom redan nu tas upp. Den av motionärerna anvisade utvägen — att låta länsvägnämndens ordförande vid länsstyrelsens behandling av vägfrågor få ingå som adjungerad ledamot — kan vara en godtagbar lösning.” Detta betyder ett tillstyrkande till min motion 847. Som det hitintills varit har det knappast varit någon koppling alls mellan länsstyrelsen och länsvägnämnden. Det arrangemang som utskottet nu föreslår att riks — Nr 49 dagen skall giva regeringen till känna måste medföra en förstärkning Torsdagen den för såväl länsstyrelsen som länsvägnämnden och därmed en klar ak 3 april 1975 tivering av länsvägnämndens arbete. — Enligt min mening bör länsvägsnämndernas inflytande ökas. Detta = Anslag tillvägväsenmåste vara ett led i regionalpolitiken liksom i trafikpolitiken över huvud = det, m.m. taget. Dessutom bör lekmannainflytande komma på ett mycket tidigt stadium i all vägplanering. Vidare borde det vara ett regionalpolitiskt och trafikpolitiskt intresse att det fanns en större rörlighet och elasticitet mellan de olika väganslagen. Det är detta som man vill ha i motionerna nr 545 och 555. Vi tror att man skulle få ut en större effekt av de totala vägpengarna, om det tilläts en större rörlighet på detta område. Som exempel vill jag anföra att det nu är en strikt gräns mellan nybyggnad och underhåll. Vid mindre företag kan denna strikta uppdelning vara mycket hindrande för arbetenas fullbordande.

Fru talman! Vattendroppen urholkar så småningom stenen, icke genom sin tyngd men genom att den faller ofta. Denna naturlag tycks inte gälla för riksdagens trafikutskott. Hur många gånger och med hur starka argument vi halländska riksdagsmän än har framfört önskemål och krav beträffande snabbare utbyggnad av E 6 har detta inte satt ens ett aldrig så litet märke på trafikutskottets välputsade yta. Kanske tycker ni, ärade kammarledamöter och trafikutskottsledamöter, att vi är envisa och tjatiga. Ja, det är vi, men därtill är vi tvingade. Och det enda löfte jag kan ge på den punkten är att så länge jag lever —- eller rättare sagt, så länge jag finns här i riksdagen - kommer jag att föra fram denna fråga om och om igen till dess bättring sker. Jag tror, utan att därtill ha fullmakt från mina kolleger från Halland, att de är beredda att instämma i detta. Frågan är nämligen så allvarlig att den icke kan lämnas åsido. Tillståndet ur trafiksynpunkt på långa sträckor av E 6 är väl känt och ökänt bland alla dem som någon gång har använt sig av denna trafikled, men att få förståelse och gehör för dessa synpunkter i Sveriges riksdag tycks vara svårt, för att inte säga omöjligt. Som vanligt hänvisar trafikutskottet till att det är vägverket som prioriterar de olika vägobjekten. Ja, visst är det så, men nog borde trafikutskottet ha haft mod att uttrycka en mening i den här viktiga frågan, detta så mycket mer som vägverket självt har tagit mycket bestämd ställning i vad gäller angelägenheten av att bygga ut E 6. Men vägverket saknar medel för att genomföra vad det vill. I föregående års petita skrev vägverket följande: Den reellt sjunkande byggnadsvolymen de senaste åren innebär att många objekt som redan borde ha förverkligats skjuts på framtiden. Stora samhällsekonomiska förluster görs därigenom årligen. E 6 genom Halland kan tjäna som ex 119 empel på en sådan väg som med nuvarande knappa medelstilldelning inte kan byggas om på många år. Även herr kommunikationsministern — jag beklagar att vi inte har honom här — har vid besök i Halland och i samband med uppvaktningar av myndigheter och förtroendevalda från Halland uttryckt sin mening, och det på följande sätt: Utbyggnaden av E 6 till motorväg måste påskyndas så att den är färdigbyggd i början av 1980-talet. Vidare har han sagt: Man bör kunna satsa mera pengar på utbyggnaden av Europaväg 6. Vid ett besök i Halland förra året sade kommunikationsministern: Jag är intresserad av att E 6 genom Halland prioriteras så långt det är möjligt. De nya utredningar man gjort och som bl.a. gäller arbetsmiljöfrågorna för dem som har E 6 som sin arbetsplats är mycket intressanta. Men vad hjälper alla dessa vackra ord och löften när de inte åtföljs av handling? De tjänar ingenting till. Trafiksituationen på E 6 — det gäller främst mellan Varberg och Fjärås, där vägen är mycket dålig — är olidlig, och den blir inte ett dugg bättre av de här vackra orden. Olycksfallsstatistiken är skrämmande. Olyckorna grupperar sig på polisens olyckskarta över Halland mycket klart och tydligt kring de svåra passagerna — vägkrökar och vägkorsningar — på nämnda sträcka. År 1972 noterades på detta vägavsnitt 74 olyckor, år 1973 var antalet 84 och år 1974, alltså föregående år, var det uppe i 105. Det är alltså en ständig stegring som med all säkerhet kommer att fortsätta mot bakgrund av att trafikvolymen ökar. Nu är det tyvärr så att antalet olyckor inte stiger proportionellt mot trafikökningen utan i betydligt snabbare takt. Jag tror att alla som känner till de förhållanden jag här har skildrat måste vara ense med mig om att detta vägbyggnadsprojekt torde vara mycket angeläget, för att inte säga det mest angelägna vi i dag över huvud taget kan uppvisa i vårt land. Är vi överens om detta, så torde vi också kunna bli överens om att problemet måste lösas — men frågan är hur. Det är ont om pengar, men ju mer ont om pengar man har, desto hårdare måste man också prioritera, och jag anser att utbyggnad av E 6 på den sträcka som jag tidigare har angivit måste få högsta prioritet. I dagarna har vägverket presenterat den ekonomiska ramen för perioden 1976-1980. Av den framgår — enligt pressen, vill jag notera — att regeringen kraftigt har skurit ned anslagen för byggande av riksoch länsvägar under perioden. Enligt vägverkets plan torde detta medföra att färdigställandet av sträckan Frillesås-Åskloster, en av de allra sämsta bitarna, senareläggs. Detta kan i sin tur innebära ytterligare förseningar längre fram på de övriga sträckorna. Om det är så, torde det vara klart att trafikanterna på Europaväg 6 får vänta ytterligare 10-15 år innan de får en utbyggd motorväg mellan Göteborg och Varberg. Det kan inte godtas. Fru talman! Låt mig sammanfatta: 1. Om vi — som jag tidigare har sagt — är överens om att E 6 är vårt största vägproblem f. n., så innebär det att E 6 måste prioriteras av vägverket, av regeringen och av riksdagen. 2. Pengar måste fram.

Nu har ut = det, m.m. skottet avstyrkt detta förslag. Men mot bakgrund av vad kommunikationsministern här under eftermiddagen sade, då han redogjorde för överläggningarna mellan honom och vägverket angående disposition av dessa 200 miljoner, vill jag, även om herr kommunikationsministern inte är närvarande, vädja till honom att han inte tappar bort E 6 i detta resonemang. 3. För den händelse man inte är beredd att prioritera på det sätt jag har angett och inte heller är beredd att använda medel ur det nämnda anslaget, som vi har begärt, har vi från moderata samlingspartiet i reservationen 2 till utskottets betänkande föreslagit att man skulle avgiftsfinansiera vissa starkt trafikerade motorvägssträckor för att därigenom kunna åstadkomma en fortsatt utbyggnad av motorvägarna. Därigenom kan man också, som herr Lothigius tidigare har redovisat, föra över pengar från byggnadsverksamhet till drift och underhåll av det övriga statliga vägnätet. Man må tycka om avgiftsfinansiering eller inte — kan man lösa problemet på annat sätt så vill jag hålla med om att det är det mest tilltalande —- men när situationen nu är sådan som den är så skulle jag vilja säga att nöden har ingen lag. Och i fråga om den vägbyggnad och det vägproblem som jag här har berört vill jag påstå att det är verklig nöd. Låt mig, fru talman, slutligen konstatera att trafikutskottets herr ordförande också var bekymrad över den låga utbyggnadstakten på E 6. Jag sätter stort värde på detta uttalande från utskottets ordförande, och jag uttrycker även den förhoppningen att herr Sven Gustafson i Göteborg nu också verkligen med alla krafter arbetar för att vi skall få en bättre ordning till stånd.

Fru talman! Jag vill gärna understryka vikten av att E 6 byggs ut, och det är ju mycket lätt att göra det från sakliga utgångspunkter, därför att vägverket så starkt framhållit vikten av detta. E 6 är Sveriges - som jag sade i mitt första anförande — mest trafikerade väg, och där inträffar trafikolyckor av en sådan omfattning att något måste göras. Vägverket har gjort en beräkning av vad det skulle betyda från trafiksäkerhetssynpunkt om E 6 byggdes ut, och där ges klara besked om att man skulle kunna spara människoliv genom detta. När vi nu med rätta upprörs över de offer som krävdes vid järnvägsolyckan kanske vi bör komma ihåg att lika många människor som dog i järnvägsolyckan dör varje vecka på våra vägar. Därför finns det verkligen anledning att vidta åtgärder som nedbringar olyckstalet. 121 Jag vill också vitsorda att det råder stor besvikelse inte bara i Halland utan efter hela västkusten inför förseningarna i utbyggnaden. Jag kan där hänvisa till — utöver vad herr Oskarson sade — en intervju som Göteborgs-Posten hade den 26 mars med ordföranden och ombudsmannen i Transports avdelning 25 i Falkenberg. Ombudsmannen säger: ”Vi har inget som helst förtroende längre för Bengt Norling.” Och ordföranden säger: ”Vi hade trott att Bengt Norling skulle hålla sina löften från förra året, nämligen att E 6 utbyggnad till motorväg skulle få högsta prioritet.” Jag nämner detta som ett exempel på de stämningar som finns utefter E 6 och som jag tycker bör öka angelägenheten av att här vidtas åtgärder. Och jag vill inte bara vädja till kommunikationsministern, utan jag vill klart säga ifrån att de löften som han har givit i Kopparbergs län icke får innebära att han tar tillbaka de löften som han tidigare har givit när det gäller utbyggnad av E 6.

Fru talman! Jag skall gärna instämma i de synpunkter som herr Oskarson och utskottets värderade ordförande har framfört när det gäller behovet av en snabb upprustning av E 6. Detta är en resursfråga. Det är därför angeläget att vi får ökade resurser i framtiden för att öka vägbyggandet, och det har också trafikutskottet uttalat. Men jag vill trots detta säga till herr Oskarson att det är ju ändå inte så att riksdagen skall fatta beslut i enskilda vägfrågor. Vi skulle då försätta oss i en alldeles ohållbar situation, och det är det som utskottet har sagt. På talarlistan står efter herr Oskarson ett par partivänner till honom, vilka också kommer att tala för olika vägstumpar ute i landet, där det säkerligen är mycket angeläget med en upprustning och en ombyggnad. Men vi har en viss ordning enligt väglagen i det här landet när det gäller att behandla vägfrågorna. Här är det alltså fråga om att ge samhället ökade resurser. Och då måste jag beklaga att moderata samlingspartiet inte har varit särskilt positivt när det gällt att öka resurserna för viktiga samhällsinvesteringar.

Fru talman! Jag framhöll mycket klart i mitt anförande, herr Hugosson, att jag är fullt införstådd med att det är vägverket som prioriterar. Vad jag framförde önskemål om var att trafikutskottet skulle uttrycka en mening om hur angeläget det är att få denna fråga löst. Men det innebär inte att riksdagen går ner och fördelar medlen. Det är vägverkets sak att göra. Sedan är det alldeles riktigt att detta är en resursfråga. Men eftersom vi befinner oss i ett ekonomiskt ansträngt läge ville jag peka på att det ju ändå finns en utväg som vi från moderat håll har anvisat, nämligen avgiftsfinansieringen. Jag sade också att man kan tycka bra eller illa om den utvägen. Personligen är jag inte särskilt förtjust i den. Men om det är nödvändigt — ja, då får man finna sig i det och ta skeden i vacker hand. De positiva uttalanden som trafikutskottets ordförande och herr Hu Nr 49 gosson här har gjort tycker jag har varit mycket värdefulla för den fortsatta Torsdagen den